Herr talman! Niklas Wykman har frågat mig hur jag ser på Svenskt Näringslivs beräkningar av effekten på sysselsättningen av regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015.Effektberäkningar av den typ som Svenskt Näringsliv har gjort är mycket osäkra. Att ange en siffra på tusentalet när, i termer av hur många jobb till exempel en enstaka skatteförändring leder till, är inte rimligt givet den osäkerhet som omgärdar analysen. Regeringen gör därför i stället en samlad bedömning av sysselsättningseffekterna av sitt förslag i budgetpropositionen.Den sammantagna bedömningen av den av regeringen föreslagna politiken i budgetpropositionen för 2015 är att den leder till en högre sysselsättning och en lägre arbetslöshet. Även Konjunkturinstitutet bedömer att regeringens budgetförslag bidrar till en starkare arbetsmarknadsutveckling 2015 och 2016.

Herr talman! Att vi har en statsminister och en finansminister som ger olika beskrivningar av läget i de offentliga finanserna är inte den enda förvirring som råder i svensk politik. Det är förvisso en unik och allvarlig händelse, men det är inte det enda som är höljt i dunkel.Finansministern och Finansdepartementet vill inte längre på traditionellt vis redovisa sysselsättningseffekterna av politiken. Under alliansregeringen hade medborgarna möjlighet att noggrant ta del av politikens effekter. I enlighet med bästa möjliga vetenskapliga grund och erfarenhet redovisade man dess effekter på jämställdhet, fördelning och sysselsättning. Den här regeringen har valt att inte redovisa just sysselsättningen. Man skulle kanske kunna tro att det är en slump. Det andra får man utgå från att regeringen fortfarande vill redovisa, och man kan se det i budgetpropositionen. Men just effekterna på sysselsättningen vill regeringen inte längre redovisa. Detta har kanske sina skäl.Så här skriver man själv i propositionen: "De skatteförslag som lämnas och aviseras i denna proposition kommer att bidra till att sysselsättningen . dämpas något." Hur mycket den dämpas väljer man dock att inte berätta för svenska folket. Det är givetvis inte så att man saknar kunskap om detta. På Finansdepartementet finns ekonomer och program som efter den bästa vetenskapliga erfarenhet som finns tillgänglig och som används på universitet världen över tydligt kan redovisa vad politiken har för effekter.Finansminister Magdalena Andersson vill dock inte tillkännage för svenska folket vad som ges vid hand när man gör de här beräkningarna. Det är en kunskap hon väljer att behålla för sig själv. Det är beklagligt, för det försämrar kvaliteten på den offentliga debatten och gör det svårare för expertmyndigheter, professorer, medborgare och detta parlament att på allvar utvärdera och granska den politik som förs.Det är också allvarligt för att det inte är någonting nytt. De regeringar som Magdalena Andersson aktivt stött har bland annat lagt ned Eso, den expertgrupp för studier av offentlig ekonomi som granskat sådana här saker. Magdalena Andersson har menat att Finanspolitiska rådet är överflödigt under en socialdemokratisk regering. Man har tagit tillbaka uppdrag till Statistiska centralbyrån att övervaka hur utvecklingen på arbetsmarknaden sköts. Kort och gott vill man att jobbpolitiken ska omgärdas av stor osäkerhet och liten möjlighet till inblick i vad reformerna egentligen har för effekt.Magdalena Andersson säger att den samlade bedömningen av politiken är att sysselsättningen ökar. Men man väljer att inte redovisa både plus och minusposterna. Man redovisar plusposterna. Sedan tiger man om minusposterna och säger att det netto trots allt ska bli plus, men oklart hur mycket.Du säger att det är osäkra kalkyler. Ja, det är möjligt att de är osäkra. I viss mån är det självklart. Det är svårt att göra den här typen av kalkyler. Det är därför som väldigt många professorer och andra skickliga akademiker under mycket lång tid har utvecklat de beräkningstekniker vars resultat ni undanhåller.Må vara att kalkylerna är osäkra, men vilken är den bästa bedömningen? Svenskt Näringsliv har använt de kalkyler som Finansdepartementet använt fram till den här propositionen och kommit fram till att din politik kostar ungefär 25 000 jobb. Du vill i ditt svar inte berätta om du anser att det är något fel på kalkylerna. Du säger bara att de är osäkra. Det betyder att du kanske kan tro att det rör sig om mycket mer än 25 000 jobb - 35 000, 45 000? Är det plus eller minus? Vilken är den bästa bedömningen?

Herr talman! Upplevelsen att Niklas Wykman befunnit sig på något partikansli de senaste åtta åren förstärks efter varje nytt inlägg. Kalkyler är Niklas Wykman mycket intresserad av, och det är gott och väl, herr talman. Sedan säger Niklas Wykman att man under alliansregeringen kunde få ta del av effekterna av regeringens politik. Det, herr talman, är just det som är problemet. 400 000 arbetslösa har fått ta del av effekterna av alliansregeringens politik.Har Niklas Wykman någon gång under de senaste åtta åren tittat ut från sitt partikansli, närmat sig verkligheten, kanske rest ut i landet och träffat någon av de 400 000 arbetslösa? De förlorade inte bara sitt jobb under alliansregeringens tid, Niklas Wykman, utan också möjligheten att försörja sig och möjligheterna till ett anständigt liv. Och det kommer mer, herr talman: De förlorade möjligheten att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Det är resultatet av alliansregeringens politik.Jag tror inte, Niklas Wykman, att de 400 000 arbetslösa satt och läste Anders Borgs kalkyler skrattande när de drabbades av arbetslöshet. Nej, de noterade naturligtvis på sitt eget bankkonto effekterna av alliansregeringens politik. Där kunde man svart på vitt se vad den politiken gav. Den gav en arbetsmarknad med ett sämre funktionssätt. Den gav en situation där vi trots 400 000 arbetslösa hade 100 000 lediga jobb i befintliga företag. Niklas Wykmans alliansregering vägrade att satsa pengar som kunde ge de arbetslösa möjlighet att ta de lediga jobben.Om vi hade haft en annan politik under de åren och tillsatt de 100 000 jobben hade de i sin tur skapat ytterligare arbete, för så fungerar ekonomin. Arbete skapar arbete, och alliansregeringens arbetslöshetspolitik skapar mer arbetslöshet.Herr talman! Jag skulle rekommendera Niklas Wykman ett litet besök i verkligheten. Jag ska inte på något sätt raljerande säga att kalkyler är oviktigt. Det är säkert viktigt.

Vi kan låta människor om fyra år utvärdera effekterna av vår politik. Det tror jag att svenska folket uppskattar mycket mer än Anders Borgs låtsaskalkyler.
Herr talman! När det gäller kalkyler för att bedöma jobbtillväxt tror jag att Niklas Wykman har väldigt stor erfarenhet av detta efter långt och troget arbete på just Finansdepartementet. Det är naturligtvis väldigt svårt när man använder auktoriteter på olika sätt för att bekräfta att den ena kalkylen framåt är bättre än den andra.Man ska ha respekt för att det finns värdegrundsladdade ingångar i hur man ser på att stimulera till jobbtillväxt. Det innefattar också hur jobben skapas, bland annat i företag och i näringslivet. Där är helheten i politiken viktig för att jobben växer till, kanske betydligt mycket viktigare än kalkyler utifrån en osäker politiks utslag.Jag gick upp i debatten för att den inte bara handlar om jobbskapande utan också om den totala sysselsättningen i samhället.

Tidigare under debatten här i eftermiddag har det beskrivits som att sjukskrivningstalen har ökat under alliansregeringen. Låt mig få korrigera detta ur sysselsättningsperspektivet.Den viktiga frågan är: Hur var det under de katastrofala toppåren här i Sverige 2002 och 2003 när vi hade en högkonjunktur till skillnad från den mycket svåra internationella lågkonjunktur som vi nu har genomlidit? Vi hade den mest sjuka befolkningen under längst tid jämfört med alla jämförbara länder runt om i vår närhet. Detta var ett utanförskap som gjorde att man skenbart såg en sysselsättning som var hyfsat god, eftersom dessa människor inte räknades in.Sedan genomfördes en mycket viktig sjukförsäkringsreform av alliansregeringen som kraftigt tog ned sjuktalen. Tidigare i debatten har det sagts att man har ökat sjukskrivningarna igen. Det stämmer, men det är en mycket marginell ökning jämfört med den ökning som manifesterade sig under Socialdemokraternas förra regeringsperiod.Herr talman! Det är inte ett ansvarsfullt sätt att tala om jobbskapande politik som dessutom stärker sysselsättningen när man medvetet placerar in människor i ett utanförskap i form av långtidssjukskrivningar eller förtidspension. Det är tyvärr ett signum för socialdemokratiska regeringar.Herr talman!

Man ville ändra på sjukförsäkringsbegreppet för rätt att vara långtidssjukskriven.

Herr talman! Jag vill något kommentera det sista. Man hoppar in i debatten utan att ha varit med i de andra debatterna och tror sig komma med sanningar. Det får man göra om man vill. Men det vore klädsamt om man då också tog del av det andra och inte bara rycker ut en mening.Det som skedde under den socialdemokratiska regeringens tid var att vi först bestämde oss för att halvera arbetslösheten, eftersom vi hade för hög arbetslöshet i landet. Moderaterna vägrade att ta det till sig. De sa att det var fullkomligt omöjligt. Det kommer aldrig att gå. Ni bara hittar på saker. Ni vet inte vad ni gör, och ni kommer aldrig att lyckas med det. Moderaterna ville absolut inte vara med och bidra till att sänka arbetslösheten. Men vi lyckades halvera arbetslösheten.Nästa delmål vi satte upp var att halvera sjuktalen i sjukförsäkringen. Vi började med det arbetet under 2002 och fram till att vi förlorade valet 2006. Vi hade steg för steg arbetat ned de höga sjuktalen, som jag håller med om var alldeles för höga. Vi hade kunnat fortsätta med det. De fortsatte sedan att sjunka under den borgerliga regeringens tid ett tag. Men de senaste åren har de ökat igen.Arbetslösheten har ökat, och antalet sjukskrivna har ökat trots att ni har försämrat för de arbetslösa. De borgerliga politikerna tror att om man bara sänker tillräckligt mycket tvingas människor att ta ett jobb. Många borgerliga politiker tror att människor är sjuka och arbetslösa frivilligt. Därför har den borgerliga politiken gått ut på att om man sänker ersättningarna - det ni kallar för bidrag - tvingas de att ta ett jobb.I teorin, och i praktiken om man sitter inlåst på ett partikansli, kan man kanske tycka att det låter bra. Men i verkligheten är det något annat. Nu har det visats väldigt tydligt att både arbetslösheten och sjukskrivningstalen ökade under den borgerliga regeringens tid.
Herr talman! Rörelsens stora historieskrivare, Monica Green, försöker återigen bygga upp en bild som inte existerar. Du talar om att ni satte upp ett mål för att halvera sjukskrivningarna, Monica Green. Men sättet ni hanterade det på var att förtidspensionera människor. Ni förtidspensionerade i stället för att ha människor i sjukskrivning. På vilket sätt är det bättre? Förutom att de får ett lägre bidrag är det kanske mer snällt mot statens budget. Men det är knappast att lösa utanförskapet.Det var just det som finansministern ångrade här tidigare. Nu berättar du att det var ett fantastiskt mål. Först sjukskrev vi alla, och sedan förtidspensionerade vi dem. Det var plötsligt bra. Det är helt otroligt.Jag undrar: Var finns det medicinska belägget? Vad var det för sjukdom som drog igenom Sverige och fördubblade och ibland tredubblade sjukskrivningarna på bara ett fåtal år? Vilken epidemi var det som spred sig i Sverige då? Folk var ju sjuka - eller hur? Ingen väljer att bli sjuk. Har Monica Green, som den historieskrivare hon är, kartlagt vad det var för sjukdom?Det är klart att ersättningssystem påverkar människors beteende. Det är klart att politiska direktiv om hur lätt man ska använda sjukskrivningsstämpeln påverkar läkare och samhället. Allt annat är att förneka verkligheten.Detsamma är det yttersta beviset. När ni 2010 via ett utskottsinitiativ tvingade Alliansen att lätta på reglerna i sjukförsäkringen märkte vi, precis som finansministern har berättat, att sjukskrivningarna började öka. Eller påstår du att det var någon ny epidemi?Med andra ord: Hur lössläppta bidragsregler man har påverkar hur människor är benägna att vara en del av bidragssystemet. Med detta enkla faktum gäller inte din teori, helt enkelt. Den verklighetsbild som du vill måla upp gäller inte. Den verklighetsbild som stämmer är däremot vad finansministern berättade. Det var en katastrofal politik, och ni har ångrat er. Kan du inte stå för det i stället?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerFör att återgå till interpellationen: Niklas Wykman frågar om jag har några synpunkter på Svenskt Näringslivs beräkningar. Ja, det har jag. Problemet med Svenskt Näringsliv är lite grann att de räknar med dynamiska effekter av skatteförändringarna i budget men inte räknar på dynamiska effekter av de åtgärder som vi investerar pengarna i. De räknar med att människor förändrar sitt beteende utifrån skatteförändringarna men räknar inte med vilka intäktseffekter det blir med människors beteendeförändringar efter de insatser som vi gör, till exempel de utbildningsinsatser som vi gör, som kommer att kunna stärka möjligheterna för människor att arbeta och komma i sysselsättning. Där räknar man inte med beteendeförändringar. Man räknar inte heller med beteendeförändringar som sker till exempel genom att vi stärker äldreomsorgen genom ytterligare personal i äldreomsorgen som kan höja kvaliteten där och öka arbetskraftsutbudet bland dem som är anhöriga till personer som befinner sig i äldreomsorgen. Vi har fått studier som visar att över 100 000 personer uppger att de har gått ned i arbetstid för att äldreomsorgen inte har hållit tillräckligt hög kvalitet.Dessutom är den här typen av beräkningar mycket osäkra. Det vet Niklas Wykman också. Jag gör bedömningen att beräkningar av exakt vilken sysselsättningseffekt det blir av enskilda förslag är behäftade med så stora osäkerheter att jag inte tycker att det är lämpligt att ange detta i budgetpropositionen. Det handlar om vilka antaganden man gör, och det är antaganden som är mycket osäkra. Min bedömning är att det är bättre att inte visa den typen av beräkningar i budgetpropositionen.Däremot skriver vi tydligt i budgetpropositionen att bedömningen av den samlade politiken är att den kommer att sänka arbetslösheten och höja sysselsättningen och tillväxten något. Det är den bedömning som regeringen gör och som vi också tydligt redovisar i budgetpropositionen.Ett litet problem som vi har haft under de senaste åren är att den tidigare borgerliga regeringen gjorde mycket optimistiska bedömningar av sina skattesänkningar, att de skulle få fantastiska sysselsättningseffekter, som de också tydligt redovisade i budgetpropositionen. Det skulle ge stora sysselsättningseffekter, det skulle bli stora skatteintäkter till staten och så småningom skulle det bli väldigt bra i de offentliga finanserna. Sedan satte de sprätt på ytterligare pengar med ytterligare skattesänkningar eftersom de visste att det snart skulle komma stora skatteintäkter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Alliansregeringen redovisade tydligt effekterna av den politik som man föreslog enligt de bästa modeller, kalkyler och beräkningskonventioner som är tillgängliga.Vad som är något anmärkningsvärt - när man hör finansministern prata om att kalkyler är så osäkra att hon inte anser sig kunna presentera resultatet av dem - är att hon trots allt presenterar resultatet. Hon är mycket osäker på kalkylerna men helt säker på att de stannar över nollstrecket, att det blir positiva effekter på sysselsättningen.Den som lyssnar till en sådan debatt tror jag snabbt kan konstatera att det nog inte riktigt hänger ihop med verkligheten. Man kan inte vara mycket osäker på hur stora minusposterna är och samtidigt vara helt säker på att nettot är positivt. Det går liksom inte ihop. Man kan inte vara otydlig och osäker på det som talar till ens nackdel men tvärsäker på det som talar till ens fördel, om man inte bara är politiker och inte alls vill kännas vid sin roll som ekonom.Om man kan vara säker på plusposterna måste man också kunna vara säker på minusposterna. Alternativt kan vara osäker på både och. Nu är Magdalena Andersson helt säker på plusposterna men mycket osäker på minusposterna. Det leder till tanken att man vill redovisa det positiva men inte vill redovisa det negativa. Det är just det som jag tycker försämrar nivån på debatten och diskussionen, särskilt mot den bakgrund som Magdalena Andersson och Socialdemokraterna har.

Den högre ersättningsgraden minskar drivkraften till arbetssökande. "Det skriver man som kommentarer till budgeten. Man skriver också: "Samtidigt tar regeringen bort nedsättningen av socialavgifter för unga, vilket kan påverka sysselsättningen negativt. Den särskilda löneskatten för äldre riskerar att leda till ett tidigare utträde från arbetsmarknaden, vilket också minskar sysselsättningen.

På lång sikt är effekten mindre klar. " STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerDet är alltså precis vad vi har diskuterat här i kammaren under hela eftermiddagen. Regeringens politik har negativa effekter för jobbskapandet i Sverige. Jobbmotorn stannar av och går så småningom troligtvis på den tomgång som vi såg inför 2006. I stället väljer man att tricksa med statistiken och placera om människor i olika former av system.Detta bekräftas av Konjunkturinstitutet, som ännu inte har fått utstå den typ av verbala påhopp som Finanspolitiska rådet har fått från finansministern. Då de framförde sin kritik och konstaterade att finansministern bröt mot ramverket blev de förklarade som överflödiga nu under socialdemokratisk regering. Konjunkturinstitutet finns ännu kvar och påtalar att den politik som finansministern lägger fram har negativa effekter för sysselsättningen men att arbetslösheten kan bli lägre genom att människor omklassificeras.

Herr talman! Niklas Wykman verkar vara mycket förälskad i kalkyler. Det har visat sig tidigare i debatten. Han hävdade före ajourneringen att alliansregeringen har presenterat de bästa tänkbara kalkyler som över huvud taget var möjliga att ta fram. Det är möjligt att det är så. Jag vet inte vem som vinner den tävlingen. Herr talman! Jag uppmanade Niklas Wykman i mitt förra inlägg att i stället kanske ägna lite mer tid åt verkligheten och till exempel tala med de arbetslösa som så att säga fick betala priset för alliansregeringens politik. Det verkade inte som om Niklas Wykman var så intresserad av det. Jag skulle kunna fortsätta att uppmana Niklas Wykman, om han inte vill tala med de arbetslösa, att kanske tala med företagen som också har drabbats av alliansregeringens politik. Den främsta förklaringen till de problem som företagen har är att de har svårt att rekrytera och misslyckas helt. Det är för att de har brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. Det är ett fenomen som beskrivs i någonting som kallas för beveragekurvan. Efter den finanskris som har varit såg man att vakanstalen och arbetslösheten steg. Det är svårt att hitta en bättre bild på en regerings misslyckande än den att man sätter sig i en situation där både vakanstalen och arbetslösheten stiger. Den verkligheten skulle jag vilja uppmana Niklas Wykman att ge sig ut och diskutera med företagen. Sedan kan han på kvällarna roa sig med sina kalkyler. Men jag skulle rekommendera Niklas Wykman att på dagarna ägna sig åt verkligheten.
Herr talman! Denna interpellation handlar lite grann om en gissningslek när det gäller kalkyler för vad som skapar jobb och vad som inte skapar jobb. Jag sade i mitt förra inlägg att det också i grunden handlar om politiska värderingar om vad som skapar jobb. Finansministern nämnde före ajourneringen för gruppmöten att det handlar väldigt mycket om svårbedömda beteendeeffekter. Jag vill komma in lite grann på detta i mitt sista inlägg och kommentera beteendeeffekterna. Om man höjer skatten på lönearbete och på företagande får man, utan att vara någon Einstein, fundera på om detta kommer att skapa bättre förutsättningar för att människor ska vilja betala mer skatt och kanske jobba ännu mer för att betala ännu mer skatt. Denna altruism kanske inte alltid finns i ett land som har bland världens högsta skatter. På samma sätt är det med företagande. Om det blir dyrare och mer riskabelt att starta ett företag, vill man då expandera detta företag och ta ännu större risker till mindre förtjänst? Jag tycker att det är logiskt att det är mycket tveksamt.På samma sätt är det också med arbetsgivaravgiftshöjningar. Om man höjer arbetsgivaravgifterna, på vilket sätt tror man då att en arbetsgivare känner ännu större stimulans att ta in människor, naturligtvis med trygga villkor, till en högre kostnad? Detta har vi diskuterat ganska mycket när det gäller den allvarliga situationen med ungdomsarbetslösheten. Om man inte stimulerar arbetsgivarna utan snarare höjer deras kostnader för att anställa unga, på vilket sätt tror man då att detta skapar jobb?Detta är alltså beteendeeffekter som jag tycker att man kan analysera utifrån ett vanligt mänskligt perspektiv och sunt förnuft och som talar emot Socialdemokraternas resonemang om att deras politik och deras värderingar när det gäller människors beteende skulle skapa fler jobb. Jag tror att det riskerar att skapa färre jobb.

Herr talman! Jag tror också att det i allra högsta grad handlar om politiska värderingar. Vi socialdemokrater är eniga om att vi ska ge förutsättningar för att skapa jobb. Vi menar att vi gör det genom att investera i bostäder, i välfärd och i tågunderhåll. Jag ska ta tågunderhåll som exempel. Underhållsarbetare på järnvägen sägs just nu upp i hundratal på flera ställen över hela landet - så var det också under förra året - trots att det finns ett stort behov av att underhålla järnvägen. Vi vill också investera i arbetsmarknadsutbildningar, så att de arbetslösa faktiskt kan ta de jobb som finns. Matchningsproblemen är jättestora. Investeringar skapar faktiskt förutsättningar för de nya jobben. Visst handlar det om politiska värderingar. Vi har en uppfattning, och de borgerliga politikerna har en annan och tror att sänkta skatter löser allt. Det låter bra i retoriken och när man tittar på tabeller i sina stängda kammare att om man bara sänker skatterna, och mest för dem som har det allra bäst, blir det fler jobb. Så är det i teorin. Problemet är bara att det i praktiken inte blir så. Arbetslösheten ökade under den borgerliga regeringens tid. Dessutom blev det inte bättre under de senaste åren när det gäller sjuktalen, utan de började öka igen. Både arbetslösheten och antalet människor i sjukförsäkringen ökade alltså. Då stämmer inte teorin med praktiken. Och det är faktiskt ute i verkligheten som vi får titta på hur det funkar. Det är det som vi socialdemokrater gör. Vi skapar förutsättningar för jobb genom att investera och genom att göra människor trygga.

Herr talman! Det är intressant att lyssna på finansministern. Hon framhåller att det förslag som man har lagt på riksdagens bord skulle ha en positiv sysselsättningseffekt, alltså att det skulle öka sysselsättningen. Hon nämnde tidigare att man måste titta på flera olika faktorer. Jag välkomnar faktiskt det och att man tittar på sysselsättningsgrad, arbetade timmar och arbetslöshet samtidigt. Det är också viktigt att inte bara titta på arbetslösheten utan titta på den totala andelen av befolkningen som inte arbetar. Trots att arbetslösheten har ökat i Sverige kan vi se att den totala andelen av befolkningen som inte arbetar minskat, vilket såklart är positivt. Det är fler som räknas som arbetslösa, och det är färre som inte har ett jobb. Det är kontentan efter dessa år. Det intressanta är däremot den tes som finansministern framför, nämligen att hennes budget har en positiv sysselsättningseffekt. Men samtidigt skriver man från hennes departement i budgeten att den har en negativ effekt på tillväxt - en något dämpande effekt på tillväxten. I min värld är det så att ju fler som jobbar och producerar, desto högre tillväxt brukar man ha. Men så är det inte med den budget som finansministern har lagt fram.

Herr talman! En sak är vi rörande överens om, och det är att jobben är den absolut viktigaste och mest centrala politiska frågan.Regeringen har lagt fast målet att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet 2020. Det kan tyckas vara ett väldigt högt ställt mål. Vi har många gånger ställt frågan och kommer att fortsätta göra det hur det kommer sig att det är detta enorma fokus på just arbetslösheten och inte på sysselsättningen, just därför att arbetslösheten kan man ju minska på annat sätt än genom att tillskapa fler jobb, nämligen genom att trolla med statistiken. Vad är det då för strategi som regeringen har lagt fram för att skapa fler jobb? Jo, man har lagt fram förslag om att satsa på välfärden, så att vi får fler arbetstillfällen i den offentliga sektorn. Det här är vi ganska överens om. Om vi jämför den rödgröna budgeten med alliansbudgeten handlar det om ungefär samma volym av investeringar i välfärdens kärna. Vi prioriterar utbildning lite mer, och ni prioriterar äldreomsorgen lite mer. Men summa summarum ligger vi på ungefär samma nivå. Vi kan då enkelt anta att det ändå kommer att ge fler jobb i offentlig sektor.Sedan erkänner regeringen själv i sin budgetproposition att de skattehöjningar som man samtidigt lägger fram kommer att resultera i högre arbetslöshet och lägre sysselsättning i den privata sektorn. Det erkänner som sagt finansministern; det står i budgeten. Det kommer alltså att ge färre jobb.Frågan är då om de fler jobben som man vill skapa i offentlig sektor kommer att överväga de färre jobben i den privata sektorn. Då kan man fråga sig vad det är som Magdalena Andersson är så rädd för och varför hon inte vill publicera den ekonomiska kalkyl som ligger bakom hennes antagande. Det är ganska självklart att förklaringen ligger i att kalkylen inte talar till Magdalena Anderssons fördel. När Svenskt Näringsliv har gjort motsvarande kalkyl har de kommit fram till, som vi har hört tidigare här, att det blir 25 000 färre jobb.Jag kommer i morgon, eller kanske till och med i kväll om jag hinner, att skicka en fråga till riksdagens utredningstjänst och be dem att räkna på detta utifrån de beräkningskonventioner som Finansdepartementet själva använder sig av. Om det är så att de kommer fram till samma siffra som Svenskt Näringsliv, det vill säga 25 000 färre jobb, vad säger det då, Magdalena Andersson? Då borde de väl rimligen ha kommit fram till att det mesta pekar på att din jobbpolitik leder till färre jobb, och då borde du ha en viss bevisbörda lagd på dig att bevisa motsatsen. Men det enda som du kommer med är att din egen sammantagna bedömning är att det inte kommer att bli så. Det finns dock inga rationella skäl till det, därför att grunden i er jobbpolitik i den privata sektorn är höjda bidrag för dem som inte arbetar och höjda skatter för jobb och företagande. Jag tror att med all svulstig retorik som vi har hört här finns det ingen som kan reda ut hur det ideologiska sambandet ser ut.

Herr talman! Niklas Wykman frågade om man kan vara olika säker på olika delar av bedömningarna av sysselsättningseffekter. Så är det faktiskt, för en del av sysselsättningseffekterna beräknas utifrån hur människor ändrar sitt beteende på grund av de förslag som man presenterar, medan andra är direkta sysselsättningseffekter av åtgärder som föreslås. Till exempel när det gäller skatteförändringar räknar man på hur människor ändrar sitt beteende, medan ytterligare resurser till äldreomsorgen ger en mer direkt sysselsättningseffekt i den offentliga sektorn. Det är en bedömning som man kan känna sig något säkrare på än när det handlar om hur människor ändrar sitt beteende.Du har frågat mig om jag är säkrare på plussidan än på minussidan. Svaret är: Ja, det tror jag att jag kan vara. Det är ingen i dagsläget som därutöver har räknat på de beteendeförändringar som skulle ha kunnat ske av de åtgärder som vi föreslog i budgetpropositionen, till exempel att fler kvinnor kan jobba heltid på grund av förbättrad äldreomsorg. Det är en effekt som inte ingår i Svenskt Näringslivs kalkyl.Ja, man kan alltså vara olika säker på sysselsättningseffekterna av de olika åtgärderna. De sysselsättningsberäkningar som utgår från att människor ändrar sitt beteende på grund av vissa förändringar är behäftade med mycket stor osäkerhet. Det är därför som regeringen har gjort bedömningen att vi inte tycker att det är lämpligt att redovisa per åtgärd på det sätt som den tidigare regeringen gjorde.I ärlighetens namn fantiserades det om fantastiska sysselsättningseffekter hos Moderaterna av sin politik. Till exempel trodde man när man var i opposition att jobbskatteavdraget skulle ge 500 000 jobb på kort sikt. Det blev inte riktigt så.

Till exempel skulle beräkningar av hur många fler arbetade timmar man skulle få genom att satsa mer på äldreomsorgen vara behäftade med osäkerhet på precis samma sätt. Så, ja, olika reformer är behäftade med olika osäkerheter.Många moderater stoppar läsningen i finansplanen där vi har gjort andra bedömningar av skatteförändringarna. Där skriver vi att den samlade bedömningen av hela politiken är att den minskar arbetslösheten, höjer sysselsättningen och tillväxten.

Herr talman! Den här debatten är extra relevant på grund av det tunga bagage som Magdalena Andersson bär på i den här frågan och det som hon tidigare under eftermiddagen uttryckte stor ånger över, nämligen det som den regering som hon då arbetade för gjorde med utanförskapet i Sverige. Den var en politik som minskade drivkraften för att arbeta och inte klarade av att möta sjukskrivningar, arbetslöshet och andra typer av utmaningar på arbetsmarknaden. Den drev ut många från arbetsmarknaden och drev upp ett rekordstort utanförskap. Magdalena Andersson och regeringen föreslår nu en politik som återgår mer till den ordningen. Därför vore det på sin plats att tydligt och transparent redovisa hela politikens innehåll.

Det är nämligen vad Magdalena Andersson säger: Jag redovisar de positiva effekterna av politiken. De är jag mycket säker på. De negativa sidorna av politiken är jag så osäker på att de vill jag inte redovisa. Det är inte ett bra sätt att förhålla sig till riksdagen och inte ett bra sätt att förhålla sig till svenska folket att säga: Hej, jag är finansminister. Det här är den positiva delen av min politik. Den är jag mycket säker på. Den redovisar jag. Den negativa sidan av politiken försöker jag ignorera, låtsas som att den inte finns och vill inte berätta om.Beteendeförändringar är givetvis svåra att beräkna, men det är inte omöjligt. Jag tycker att det är tråkigt att regeringen väljer att mörka.

Herr talman! Vi kan stå här i kammaren timme efter timme och dividera om vad som blir de faktiska effekterna av olika politiska förslag. Vi moderater kommer att argumentera för att våra förslag är bra, och ni socialdemokrater kommer att argumentera för att era förslag är bra.Men finns det någon form av objektiv bedömning att tillgå för att hitta en sanning bortom den politiska retoriken? Den objektiva bedömning man kan luta sig mot är inte exakt och perfekt, men det är den vi har, och det är den ackumulerade ekonomiska forskning som står till vårt förfogande.Varför väljer Magdalena Andersson att inte göra detta? Varför väljer Magdalena Andersson att inte göra en uträkning av vad de negativa effekterna av regeringens bidragshöjningar och skattehöjningar blir utifrån de beräkningskonventioner som Finansdepartementet sitter på och som bygger på tidigare erfarenhet och kunskap? Magdalena Andersson vill inte göra det, och då är det rätt naturligt att anta att anledningen till det är att hon är väl medveten om att det blir färre jobb.Magdalena Andersson påstod att Moderaterna skulle ha hävdat att jobbskatteavdraget på kort sikt skulle ge 500 000 nya jobb. Nej, det vi argumenterade för var att jobbskatteavdraget strukturellt skulle minska jämviktsarbetslösheten med ungefär 120 000 arbetstillfällen.Det har tillkommit en kris. Vi har haft en politik där vi har arbetat för att få förtidspensionerade människor att komma tillbaka in i arbetskraften, vilket har höjt arbetslösheten. Det kan ni dock enkelt justera genom att ge tillbaka förtidspensioner och liknande. Det vore spännande att höra vad Patrik Björck med flera skulle säga då.
Herr talman! Jodå, Fredrik Schulte, 500 000 jobb står det i en rubrik i Moderaternas vårmotion 2006. Problemet är att ni har fantiserat om fantastiska effekter av era jobbskatteavdrag. De skulle skapa så många jobb och nya skatteintäkter, och därför hade ni råd att göra dem. Ni var fast i era kalkylark som var djupt nedgrävda i Finansdepartementet. I dessa kalkylark såg ni att det skulle ge så här många jobb. Men det blev inte så. I stället står vi med stora hål i statsfinanserna och alldeles för många arbetslösa, framför allt långtidsarbetslösa.Niklas Wykman talar om att mörka. Varför ska just detta redovisas siffra för siffra? Varför redovisade Regeringskansliet inte på er tid vad er politik hade för effekt?När en lägre andel ungdomar får möjlighet att läsa på högskola, vad får det för sysselsättningseffekt?När de som jobbar i äldreomsorgen går på knäna och sliter ut sig, vad får det för sysselsättningseffekt? De som inte jobbar heltid och går ned i arbetstid för att ta hand om våra äldre och de kvinnor som sliter ut sig i äldreomsorgen, vad kostar det i jobb?Det finns jättemycket jobbeffekter av er politik som ni inte har redovisat. Varför har ni inte gjort det? Det var en retorisk fråga, herr talman.